Herr talman! Lennart Axelsson har frågat mig om det svar som jag gav på en tidigare skriftlig fråga innebär att de projekt som redan startats kommer att fortlöpa utan avbrott och att Socialdepartementet kommer att vara delaktigt i den framtida rekonstruktionen av verksamheten - också att jag är beredd att verka för bidrag till finansieringen av verksamheten under rekonstruktionstiden. Interpellanten frågar också om när redovisningen och beredningen av Barnombudsmannens uppdrag ska vara genomförda. Ett av regeringens mål för den högre utbildningen är starka och självständiga lärosäten. Den politiska detaljstyrningen av lärosätenas organisation ska minska. När det gäller frågan om hur Örebro universitet ska organisera och leda sin verksamhet utifrån det uppdrag de fått av regeringen angående kompetensutveckling om konventionen om barnets rättigheter är det en fråga för myndighetsledningen att hantera. Det är viktigt med en långsiktig och stabil finansiering av denna verksamhet. Det projekt som fortfarande pågår vid Örebro universitet har enligt uppgift full finansiering från Allmänna arvsfonden. Det är också viktigt att komma ihåg att spridningen av kunskap om den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter till alla yrkesgrupper vars arbete berör barn är av strategisk vikt för regeringen. Uppdraget till Barnombudsmannen, som interpellationen refererar till, är ett bra exempel som illustrerar detta. Regeringen har nyligen också beslutat att finansiera en nationell konferens om barnets rättigheter som Barnombudsmannen ska arrangera. Barnombudsmannens uppdrag har varit att ta fram ett förslag till strategi för det framtida arbetet med metodutveckling samt kunskapsspridning om barn, deras rättigheter och den praktiska tillämpningen av dessa rättigheter till yrkesgrupper vars arbete har konsekvenser för barn. Barnombudsmannen presenterade sitt förslag i slutet av förra året. Beredningen av rapporten pågår för närvarande inom Regeringskansliet. Jag kan inte nu i detta läge ge ett exakt besked om tidpunkten när det arbetet är slutfört. Jag vill dock precisera att vi har för avsikt att under våren komma tillbaka till riksdagen i frågor som rör barnets rättigheter. Vid sidan av resultaten av de insatser vi aviserade i Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter från den 13 mars 2008 ska regeringen redovisa för riksdagen resultaten av våra ansträngningar på barnrättsområden och arbetet med barnkonventionen. Barnombudsmannens förslag kommer att behandlas i detta sammanhang.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Jag tror att vi är ganska överens om att barnen är det viktigaste vi har. Sedan är vi inte riktigt överens om vilket samhälle vi vill ha för att det ska vara så bra som möjligt för våra barn. Det har mina kamrater i tidigare interpellationsdebatter varit inne på. Jag tycker att svaret i långa stycken är väldigt positivt. Till exempel skriver socialministern att det är viktigt med en långsiktig och stabil finansiering av den här verksamheten. Det är också en viktig sak för regeringen att man ska sprida kunskap om den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter till alla yrkesgrupper. Han skriver att det är av strategisk vikt. Mot bakgrund av det skulle jag vilja hänvisa till ett svar som jag fick när jag skickade svaret från socialministern till Örebro universitet för att få höra deras reaktion på det. Man säger att man visserligen har en finansiering av projektet från Allmänna arvsfonden, men själva Barnrättsakademins kostnader har man inte täckt via projektpengarna. Man för också en konversation med departementet. Bara för någon dag sedan hade man kontakt. Man har då framfört behovet av en långsiktig hjälp med en viss del av finansieringen, i storleksordningen 1-2 miljoner per år. Då har man också räknat med att man skulle ställa upp med lika mycket från universitetets sida. Dessutom förs diskussioner med Örebro kommun och Örebro läns landsting om ytterligare finansieringsstöd. Men det tycks råda en oklarhet, med tanke på svaret från ministern, om huruvida det finns en finansiering eller inte för att man ska kunna fortsätta verksamheten under rekonstruktionstiden. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi försöker reda ut det. Barnrättsakademin vid Örebro universitet har funnits sedan 2007, så det är en ganska ny verksamhet. Men både Socialdepartementet - jag tänker på en presentation i socialutskottet tidigare - och svaret andas ju att man tycker att det här är en bra verksamhet som man vill understödja. Då vore det bra om vi kunde vara överens om att vi måste se till att det finns goda förutsättningar för att man ska kunna bedriva verksamheten även fortsättningsvis.
Herr talman! Barnrättsakademin invigdes mycket riktigt för snart tre år sedan. Jag minns det som en stor dag. Det var någonting betydelsefullt i Örebro och på universitetet där men också för många andra som följer utvecklingen på det här området - de är förstås många i vårt land. Meningen är ju att det här ska vara en resurs för många som arbetar med barn. Sammantaget har regeringen tilldelat Örebro universitet drygt 5,6 miljoner kronor sedan 2005 för den här verksamheten, och i december 2008 fick man 1 1⁄2 miljon kronor för att slutföra uppbyggnaden av Barnrättsakademin. Det är naturligtvis viktigt att det finns många som är involverade i det här sammanhanget. Regeringen ger konkret stöd till olika verksamheter som bidrar till att öka kompetensen hos olika yrkesgrupper som arbetar med barn. Barnrättsakademin är förstås en sådan. De bedriver kursverksamhet som är till stor nytta för många. Det är kortare kurser, poänggivande kurser och mer anpassade utbildningar som är till nytta för många kommuner och landsting och även för statlig verksamhet. Man arbetar för närvarande särskilt med invandrarorganisationer. Det finansieras genom Allmänna arvsfonden. Man har en årligen återkommande konferens om barns rättigheter. Man ordnar också forskarseminarier. När det gäller finansieringen anser Örebro universitet att den externa finansieringen är en förutsättning för Barnrättsakademins verksamhet. Man har då kontakter på många håll för att söka en bredare bas när det gäller finansieringen. Mina uppgifter gör gällande att man söker övertyga Örebro kommun, Örebro läns landsting och Landstinget i Värmland när det gäller att bidra ytterligare i det här sammanhanget och att universitetet kan göra en del ytterligare för att skapa en mer stabil grund. Vi är delaktiga i det här arbetet, i det rådgivande organet. Vi vill naturligtvis delta för att vara med i den framtida rekonstruktionen av verksamheten. Vi vill på olika sätt delta. Vi har också kontakter med andra inblandade, Barnombudsmannen, Allmänna Barnhuset och Sveriges Kommuner och Landsting, för att samordna insatserna i fråga om kompetensutveckling i övrigt när det gäller olika yrkesgrupper. Barnrättsakademin har en viktig uppgift och har bidragit hittills. Jag har gott hopp om att den ska kunna bedriva sin viktiga verksamhet också framöver.
Herr talman! Som jag sade redan i mitt förra inlägg uppfattar jag svaret som positivt. Förutom det som redan har blivit sagt skulle jag bara vilja veta om jag kan räkna med att socialministern kommer att bevaka frågan framöver så att det finns en garanti för att Barnrättsakademin även fortsättningsvis ska kunna bedriva verksamhet vid Örebro universitet. Jag tolkar redan det förra inlägget så, men jag kanske ändå kan få ett litet förtydligande om det är möjligt.
Herr talman! Ja, vi kommer att bevaka det. Vi deltar aktivt med medarbetare i det rådgivande organet bland annat. Det tror jag är betydelsefullt, kanske för verksamheten men också för vår del. Vi kan få hjälp att genomföra viktiga utbildningar och viktiga informationsinsatser via det stora kunnande som finns vid Barnrättsakademin.
Herr talman! Jag får tacka så mycket för de här beskeden. Jag hoppas att vi tillsammans kan se fram emot en framtid för Barnrättsakademin.